Herr talman! Inför förra årets behandling av tullens verksamhet hade utskottet en offentlig utfrågning om tullfrågor. Dåvarande generaldirektören Björn Eriksson konstaterade att man inom tullverket kände sig arbeta i medvind och att man upplevde en större förståelse från allmänheten, politiker och media för tullens verksamhet. Utskottet har även i år haft ett möte med den nye generaldirektören Ulf Larsson och några av hans medarbetare. Också han borde ha känt medvind, även om inte utskottets ställningstagande var klart vid besöket. Fyra partier, däribland folkpartiet, hade avgivit motioner om att tillmötesgå tullens begäran om anslag till två s.k. gränsskyddsstyrkor. Ett enigt utskott tillstyrker nu att tullen får en ökning av resurserna med 14,5 milj.kr. för narkotikabekämpningen i södra och västra Sverige. Eftersom man vet att den största mängden narkotika smugglas in via Sydsverige bör fördelningen av de nya resurserna noga analyseras. Huvuddelen bör kanske läggas i Skåneområdet, eventuellt fördelad på två styrkor, medan en mindre del bör gå till Göteborgsområdet. Fördelningen är också beroende av att det finns snabb tillgång till personal. Jag räknar dock med att tullen, med sin erfarenhet av smugglingens struktur, sätter in dessa nya resurser där de har möjlighet att göra mest nytta. När tullen besökte utskottet tog jag upp frågan om skärpt bevakning av ungdomar och småhandlare. Även i sydöstra Sverige, och en bra bit upp i landet, märks hur den lättåtkomliga narkotikan i Danmark lockar till inköpsresor. Rädslan för tullen verkar tyvärr inte vara särskilt uttalad. Man talar ofta om de stora narkotikabeslagens marknadsvärde på gatan. Det handlar då om många miljoner. En ung, av narkotika förstörd, människas liv skall inte värderas i pengar. De insatser tullen kan göra för att stoppa knarkresor har både mänsklig och ekonomisk betydelse. Herr talman! Tullen spelar en stor roll inom många områden. Trafiken ökar starkt, såväl export och import som resandetrafik. Den integrationsprocess som pågår i Europa kommer att fortsätta, vilket kommer att ställa nya krav även på svenskt tullväsende och svenska tullagar. Volymtillväxten beräknas till ca 5 96. Därtill kommer att utbildning för speciella projekt, t.ex. när det gäller Sydafrikalagen och narkotikalagstiftningen, tar i anspråk resurser. Rationaliseringar är därför nödvändiga. Tulldatautredningen, som behandlar tullens datorisering, har nyligen lämnat sitt förslag till regeringen. Det har redan nu uttryckts farhågor för en försämring av vårt gränsskydd genom utredningens förslag. Datorisering måste innebära en förbättring, inte en försämring av själva kontrollen. Sedan en knapp månad har tullverket ökade befogenheter att kontrollera handelsförbudet gentemot Sydafrika. Vi har i en folkpartimotion bl.a. krävt anslag för detta kontrollarbete. Regeringen har tillskjutit medel genom att tillåta ett budgetöverskridande. Detta tillvägagångssätt anser vi inte vara riktigt, utan frågan borde ha behandlats i riksdagen. Man tar i detta betänkande på flera punkter upp kontakterna med grannländerna. Bestämmelserna för ombordförsäljning gör resorna billigare och stimulerar turismen. Det borde vara en självklarhet att lika villkor skall gälla. Linjen Simrishamn-Allinge, som drivs sommartid, bör få samma villkor som året-runt-linjen Ystad-Rönne. När det gäller trafiken mellan Sverige och Norge bör tullhanteringen förenklas för norska fritidsbåtar som vinterförvaras i Sverige. Jag känner inte till om Nordiska rådet försökt enas om regler av denna typ, men rådet borde annars kunna framlägga förslag om att ta bort hinder mot att tillbringa fritiden i våra nordiska grannländer. I detta fall gäller det i första hand norrmän som seglar med sina båtar i den bohuslänska skärgården. Herr talman! Även på två andra punkter begär folkpartiet, liksom tidigare, förenklingar, nämligen när det gäller tulltillägget och tullförrättningsavgiften. Varför vi kräver ett borttagande resp. en översyn framgår av reservationerna och av tidigare debatter. Jag yrkar därför nu endast bifall till reservationerna 8, 9 och 10, vilka avser dessa frågor, liksom till reservationerna 13, 14 och 15 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Tullverket fullföljer flera viktiga och ofta grannlaga uppgifter. En uppgift måste anses vara särskilt viktig, nämligen narkotikakontrollen. Så länge stora ekonomiska värden kan rymmas på mycket liten volym i form av narkotikapreparat måste vi räkna med att det finns mindre nogräknade människor som utvecklar stor uppfinningsrikedom för att överlista tullens övervakning. Tyvärr måste vi också räkna med att det kommer att vara ett bestående problem under överskådlig tid, all upplysning om narkotikabrukets skadeverkningar och andra åtgärder till trots. Det är därför angeläget att tullen ges ökade resurser och tillåts pröva nya övervakningsmetoder för narkotikaövervakningen. Tullverket har inför årets budgetproposition äskat 14,5 miljoner för inrättande av s.k. gränsskyddsstyrkor. Finansministern har avvisat äskandet med hänvisning till behovet av resultatanalys och organisationsöversyn. Till följd av motionsyrkanden från alla partier utom miljöpartiet för inrättande av gränsskyddsstyrkor, flertalet finansierade genom ökade ekonomiska medel, fick vi i utskottet en situation där miljöpartiet anslöt sig. Efter en rad prestigebundna piruetter fann inte heller regeringspartiet tillräcklig anledning att reservera sig mot majoritetens uppfattning, trots att man dessförinnan hade drivit ärendet till votering. Detta har alltså resulterat i ett på papperet enigt utskottsförslag. Jag vill gärna uttala tillfredsställelse över att ökade resurser, efter förslag av ett enigt utskott, nu ställs till tullverkets förfogande. Jag önskar också tullverket lycka till i dess viktiga värv att så långt möjligt hålla narkotikan utanför landets gränser. Herr talman! I betänkandet behandlas också Bornholmstrafikens status som s.k. långrutt och de rättigheter som följer härav. Skattefri försäljning och servering vid båtresor och på flygplatser kan givetvis på principiella grunder ifrågasättas. Det görs också bl.a. inom ramen för den harmonisering som nu pågår inom och nära anknutet till EG. De här frågorna kräver, för att en ändring skall komma till stånd, internationella överenskommelser. I det system som vi nu har, och för övrigt även i eventuella kommande system, är det viktigt med konkurrensneutralitet mellan olika resmål och olika linjer. Bornholmstrafiken har tidigare varit i detta hänseende konkurrenshämmad. Nu har det helt nyligen inträffat att linjen Ystad-Rönne har omklassificerats till s.k. långrutt till följd av en överenskommelse träffad med Danmark. Därmed har denna linje fått likvärdiga förutsättningar som övriga s.k. långrutter. Men därmed har också ytterligare orättvisor uppstått mellan rutten Ystad-Rönne och linjen Simrishamn-Allinge. Den senare, som från svensk utgångspunkt regionalpolitiskt är den mest utsatta regionen i Skåne, borde enligt vår mening bli föremål för överläggningar med Danmark, med sikte på att omklassificera även denna linje tills.k. långrutt. I det hänseendet ligger det ett särskilt ansvar på vpk och miljöpartiet för att åstadkomma rättvisa. Beträffande medverkan från regeringspartiet utgår jag nämligen från att den sedvanliga prestigen hindrar regeringspartiets stöd fram till den tidpunkt då det befinner sig i minoritet. Herr talman! Centerpartiet har reserverat sig till förmån för borttagande av konstaterade olägenheter av förändringar i tullagen. Det gäller tulltillägg vad avser mervärdesskatt och tullförrättningsavgift. Mot bakgrund av vad jag här anfört yrkar jag bifall till reservationerna 9, 10 och 14.

Herr talman! Jag tänker fatta mig kort. Vpk har en reservation till betänkandet, reservation 3, som gäller kontrollen av handelsbojkotten mot Sydafrika och Namibia. Jag yrkar bifall till denna reservation. Egentligen skulle vi kanske inte ha behövt avge en reservation, eftersom kraven i den motion som reservationen bygger på i princip har blivit tillgodosedda. Riksdagen antog nämligen den 8 februari i år en ändring av lagen om vissa internationella sanktioner. Lagen har varit i kraft sedan den 1 april. Den innebär att tullverket har fått utvidgade befogenheter bl.a. för att kontrollera att handelsförbudet mot Sydafrika och Namibia efterlevs. Då är det märkligt, tycker vi, att regeringen tillåter tullverket att överskrida sin budget i stället för att anslå de pengar som behövs. Som vi ser det hade det varit både renhårigare och mera korrekt att bifalla motionen och ta upp de pengar som behövs i budgeten och låta riksdagen sedan ta ställning till förslagen. Det har man alltså inte velat göra från utskottsmajoriteten, vilket har gjort att vi har känt oss tvingade att reservera oss mot majoritetens avslagsyrkande.

Herr talman! Till Bo Lundgren och övriga borgerliga företrädare kan jag säga att det inte har varit alldeles enkelt att säga nej i det här fallet. Men lika litet som jag skulle vilja föreslå ett kasino uppe i Sveriges minsta kommun av regionalpolitiska skäl, lika litet är jag beredd att tillstyrka alkoholpolitiska lättnader. Det kan finnas även andra skäl, och det kanske finns anledning att ta upp frågan flera gånger. Men utifrån läget i dag har vi från vpk inte funnit anledning att tillstyrka förslaget. Vi tycker att det i princip skulle vara bättre att vara mera restriktiv även på de andra färjelinjerna.

Herr talman! Det finns en sak i detta sammanhang som jag tror att man måste diskutera när man pratar om skattefri försäljning av alkohol och tobak. Jag tror inte att den enda anledningen till att åka till Bornholm är den spritförsäljning som sker ombord på båten. Jag kan mycket väl tänka mig att människor som åker denna sträcka rent av skulle kunna välja att åka på en båt där man inte riskerar att folk har rest av den anledningen. Det kan vara ett av skälen.

Herr talman! Skall man över huvud taget ta bojkotten mot sydafrikanska varor på allvar, måste också kontrollen göras tillräckligt effektiv. Tullverket har inte nödvändiga resurser. Det tycks stå klart för alla. Även regeringen medeger att det finns ett problem här. Men det problemet söker man lösa genom att i efterhand meddela att man avser tillåta ett s.k. anslagsöverskridande. Vi och vpk anser att detta är högst otillfredsställande. Behövs medlen, skall anslaget givetvis tas upp i medelstilldelningen i propositionen. Reservation 3, som avser mom. 4, går ut på att riksdagen hos regeringen skall begära förslag i enlighet härmed. Jag yrkar bifall till reservation 3. Jag yrkar också bifall till reservation 7, som avser mom. 14. Den går ut på en utökning av den gemensamma kontrollzonen utefter riksgränsen. Vi vill också att en gemensam kontrollzon till havs skall finnas. Detta är speciellt för att stödja kampen mot narkotikasmuggling. Detta nordiska samarbete bör prioriteras i stället för att förhalas. Vad än Rolf Kenneryd säger är vi i miljöpartiet högst bekymrade över det narkotikamissbruk som förekommer. Miljöpartiet de gröna stöder också reservation 15, som avser mom. 21, från moderaterna och folkpartiet angående tillfällig införsel av fritidsbåtar. Det gäller här huvudsakligen vinterförvaring, och man tycker att proceduren kunde förenklas. Vi kommer sedan till en fråga av stor principiell betydelse. Det är frågan om färjeleden Simrishamn —Allinge. Denna fråga är en konsekvens av det olyckliga beslut som regeringen nyligen har fattat, att omklassificera leden Ystad—-Rönne till en lång rutt. Detta innebär, som Bo Lundgren har förklarat, skattefri försäljning av sprit och tobak. Givetvis är den till fördel för turistnäringen. Men det är verkligen till stort men för hälsan, både hos ungdomar och äldre, att alkoholkonsumtionen uppmuntras på detta sätt. Jag talar här inte om det värdiga smuttandet på glaset som riksdagsoch regeringsledamöter tillfälligtvis må utöva. Nej, det gäller här bl.a. ungdomars skolresor, som i Skånelänen ofta går till Bornholm, denna vackra ö i Östersjön. Redan som det nu är kommer gymnasister ofta hem från sådana resor efter att ha varit med om sin första fylla. Det ser inte trevligt ut. Det är inte bra. Givetvis gör man frestelsen större och skadan värre när man uppmuntrar drickandet genom att göra dessa rutter till långa rutter. Detta sker samtidigt som Världshälsoorganisationen har satt som mål att alkoholkonsumtionen skall minska med 25 96 fram till år 2000. I första hand önskar jag att beslutet att förklara Ystad— Rönne som lång rutt kunde återkallas. Om inte detta skulle vara möjligt, uppkommer ett svårt problem i fråga om konkurrensneutralitet. Jag håller med Bo Lundgren om att Stockholmsoch Göteborgsrutterna är favoriserade. Men vi drar olika slutsatser av det. Det aktuella problemet skulle, med riksdagens goda vilja, kunna klaras upp, om linjen Simrishamn-Allinge kunde erhålla stöd i form av biljettprissubvention motsvarande det stöd som linjen Ystad-Rönne erhåller i form av skattesubvention. Man skulle då kunna få en familjelinje med konkurrensegenskaper. Herr talman!

Tack för ordet.

Herr talman! Eftersom jag blev citerad av Gösta Lyngå vill jag bara i all vänskaplighet meddela att jag icke har kritiserat miljöpartiet för att sakna narkotikapolitiska ambitioner. Jag har bara noterat fakta, att något yrkande från miljöpartiet när det gällde inrättandet av gränsskyddsstyrkor icke förefanns. Däremot fanns ett yrkande som löd ”att riksdagen hos regeringen begär att tullverket får i uppdrag att tillfredsställande förhindra narkotikasmuggling”. Jag hoppas att handläggningen av detta ärende skall ha lärt miljöpartiet att i slika frågor begär man icke regeringens åtgärd om man vill ha resultat.

Herr talman! Låt mig börja med det enklaste problemet. Till Rolf Kenneryd vill jag säga att det är klart att det finns fler reservationer som handlar om narkotikabekämpning. Jag beklagar dock att centern och övriga partier inte har ställt sig bakom den reservation som vi har avgett och som tar upp frågan om tullsamarbetet mellan Sverige och Norge. Kanske vi senare kan samarbeta bättre när det gäller det som tas upp i dessa reservationer. Jag har inte varit med under hela förbehandlingen, men det är givet att vi har gemensamma intressen i fråga om narkotikabekämpningen. Det svåra problemet är hur man skall kunna få en riksdagsmajoritet för någonting som är bra från både konkurrensneutralitetssynpunkt och alkoholbegränsningssynpunkt. Vi gör ett försök, och det går alldeles utmärkt att få majoritet för detta om här närvarande partirepresentanter lyckas övertala sina partikamrater att rösta för reservationen. Det vore rimligare. Sedan kan vi gå vidare och arbeta för att andra rutter i Sverige skall klassas som korta rutter. Utflykter från Stockholm till Åland och utflykter som utgår från Göteborg behöver inte nödvändigtvis åtföljas av en stor alkoholkonsumtion. De bör heller inte motiveras av detta. Det finns många andra bra anledningar att göra sådana här utflykter. Jag noterar att Bo Lundgren tycker att vi skulle ha motionerat om omvandlingar av långa rutter till korta. Det kan vi mycket väl göra, kanske gemensamt till ett annat år.

Herr talman! Nej, vi befinner oss inte alls i något dilemma. Vi har i vårt program en klar alkoholpolitik, och den avser vi att fortsätta att föra. Att vi inte i det här sammanhanget har velat dra in fler långa rutter, i andra delar av Sverige, beror helt enkelt på att de inte hörde hit. Men detta kan mycket väl bli upptakten till en sådan diskussion, och då hoppas jag på samarbete med andra partier i fortsättningen.

Herr talman! I dag har vi att ta ställning till tullverkets anslagsnivå för nästa budgetår. Inför årets anslagsframställan hänvisas till fem områden som särskilt kommer att påverka förutsättningarna för tullverkets arbete i framtiden. Det första området är den ökande utrikeshandeln. Tullverket hanterar i dag ca 40 miljoner dokument, och tillväxten är runt 5 96 per år. Det andra området gäller den europeiska integrationen och uppföljningen av det nya enhetsdokumentet för Västeuropa. Det tredje området avser uppbyggnad av en ADB-baserad tullprocedur i samband med import och export av varor. Tulldatasystemet beräknas vara fullt utbyggt under år 1993. Det fjärde området gäller ökade insatser för narkotikabekämpningen. Jag vill framhålla att vi ger denna fråga mycket hög prioritet. Riksdagen har ju också givit tullverket ökade resurser inom detta område, bl.a. genom fortsatt satsning på kontrollstyrkor, sambandsmän i utlandet, narkotikahundar, tekniska hjälpmedel m.m. I betänkandet föreslår utskottet också att tullverket för narkotikabekämpning anvisas 14,5 milj.kr. utöver vad som föreslagits i propositionen. Som det femte området kommer samverkansmöjligheter med det nya kustbevakningsverket. Herr talman! När skatteutskottet behandlade regeringens förslag om tullverket hade vi också att ta ställning till ett antal motioner om tullverksamheten, inlämnade under årets allmänna motionstid. Utskottsbehandlingen har föranlett 15 reservationer. Som vanligt är det bara en mindre del av reservationerna som är gemensam för de tre borgerliga partierna. Herr talman! Jag övergår nu till att kommentera reservationerna. Reservation nr 2 tar upp frågan om straffvärdet när det gäller viss narkotikasmuggling. Denna fråga är föremål för övervägande i utredningen Prot. 1988/89:105 , vilket också får ses som ett svar till Bo Lundgren, som tog upp denna fråga i sitt anförande. Reservation nr 3 står vpk och miljöpartiet bakom. Här kräver man anslagshöjningar för att tillgodose en effektiv tillämpning av handelsbojkotten mot Sydafrika och Namibia. Statsrådet Anita Gradin lämnade vid en interpellationsdebatt här i riksdagen den 7 februari i år ett utförligt svar när det gäller denna fråga. Reservation nr 4 gäller tullklarering av viss färjetrafik. Moderaterna vill här ha samma servicegrad för ankommande färjetrafik som för landsvägstrafiken. Man begär också en översyn av tullverkets debiteringsrutiner för tullklarering utanför tullplats. Till reservanterna vill jag säga att för servicehöjande åtgärder får tullverket ta i anspråk medel som influtit genom tullförrättningsavgifter. Av influtna medel disponerar tullverket redan i dag 17 milj.kr. för servicehöjande arbete. Generaltullstyrelsen ser nu över systemet med tullförrättningsavgifter för att om möjligt göra systemet mer flexibelt, och därmed ge möjlighet att bättre täcka tullens kostnader i enskilda fall. Utskottet är inte främmande för en sådan ordning som föreslås i motion Sk663. Utskottet avstyrker dock förslaget om ett tillkännagivande till regeringen i denna fråga. I reservation nr 6 lyfter moderaterna fram samarbetet mellan tull och polis m.m. Här kan sägas att det redan i dag sker ett utvecklat samarbete mellan polis och tullpersonal. Reservation nr 7 är av miljöpartiet och gäller tullsamarbetet mellan Sverige och Norge för att skapa en gemensam kontrollzon inom sjögränsen. Såvitt är känt kommer denna fråga att diskuteras av gränstullsamarbetsnämnden inom kort. Utskottet anser att vi bör avvakta dessa överläggningar. Reservation nr 14 om Bornholmstrafiken är gemensam för de borgerliga partierna och tar upp kravet på ändrad klassificering av linjen Simrishamn — Allinge från kort till lång rutt. Regeringen har nyligen prövat denna fråga och avslagit framställan om skattefri försäljning på nämnda linje. Skälen är dels att det är personalbrist inom tullverket, dels att trafiken varit i gång under en kort tid, dels att linjen trafikeras endast under sommarmånaderna. Reservation 15 står moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet bakom. Den handlar om tillfällig införsel av fritidsbåtar. Reservationen har tillkommit med anledning av vissa problem som norska båtägare drabbats av i samband med vinterförvaring av sina båtar i Strömstadsområdet. Såvitt jag har erfarit har frågan fått sin lösning. Frågan har också varit uppe i gränskommittén Östfold— Bohuslän, som haft direktkontakt med Karlstads tullregion för att medverka till en lösning på detta problem.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

Jag har i tidigare inlägg uttalat min tillfredsställelse över detta. Men nog var det, Sverre Palm, en omvändelse under galgen som regeringspartiet gjorde i denna fråga? Det erfordrades ju en majoritet innan socialdemokraterna gick med på detta, och socialdemokraterna gjorde det först efter det att vi hade röstat i utskottet. Jag skulle gärna vilja höra Sverre Palm kommentera varför regeringspartiet visat denna motspänstighet. Regeringspartiets agerande i utskottet i denna fråga ger verkligen inte belägg för påståendet att det skulle ge narkotikaövervakningen hög prioritet. Det var faktiskt inte tack vare regeringspartiet utan trots regeringspartiet som denna överenskommelse kunde komma till stånd. Beträffande linjen Simrishamn — Allinge säger Sverre Palm att regeringen har avslagit denna begäran bl.a. på grund av personalbrist. Jag skulle då vilja ställa följande fråga: Vad är det i realiteten som gör att klassificeringen av linjen som lång rutt skulle innebära större personalbehov än om linjen har nuvarande klassificering? Såvitt jag förstår är det utomordentligt marginella förändringar som skulle erfordras i fråga om personal.
Herr talman! Sverre Palm: Anita Gradin har svarat på frågan om möjligheten att kontrollera att handelsbojkotten efterlevs och lovat att tullverket skall få överskrida sin budget. Med andra ord har vår motion i princip blivit tillstyrkt. Men det är en mycket konstig ordning att vår motion har blivit både tillstyrkt och avstyrkt, om jag får säga så. Det är i första hand det som vi i vpk har protesterat mot genom att reservera oss.
Herr talman! När det gäller Sydafrikafrågan skulle jag just säga det som Maggi Mikaelsson sade. Jag instämmer därför i det som hon sade. Beträffande tullsamarbetet mellan Sverige och Norge är det riktigt att det i utskottets betänkande finns en antydan om att frågan är under viss diskussion. Det står ordagrant: ”Enligt vad utskottet har erfarit kommer frågan att tas upp inom kort vid sammanträde med gränstullsamarbetsnämnden. Utskottet anser att resultatet av dessa överläggningar nu bör avvaktas och avstyrker motionen.” Det är en otroligt vag motivering för att avstyrka en motion i en ganska aktuell fråga. Vi menar att frågan skall prioriteras, och vi anser att det är svagt att så inte sker. Jag kan förstå att den första reaktionen på mitt särskilda yrkande var ett avslagsyrkande. Jag hoppas att denna reaktion följs av eftertanke från socialdemokraterna när de har läst det och tänkt igenom saken.
Herr talman! Sverre Palm sade att frågan om båtarnas förvaring i Sverige var löst i tullavseende. Jag hoppas att Sverre Palm då inte syftade på vad som står i betänkandet: ”Tullverket har emellertid i ett antal aktuella fall i efterhand kunna medge temporär tullfrihet.” Det är ju just det krångliga systemet med deponeringar, betalning i efterhand osv. som vi vill komma åt. Det vore därför mycket bra om Sverre Palm kunde göra ett förtydligande. Jag vill också något kommentera den socialdemokratiska motionen från Sten Östlund och Doris Håvik om att förhandlingar skall upptas mellan Sverige och Norge om att den nuvarande gemensamma kontrollzonen utefter riksgränsen skall förlängas till att omfatta även sjögränsen. Detta har även miljöpartiet ställt sig bakom. Det kan kanske synas som att det inte är folkpartiets uppgift att kommentera detta. Men jag vill upplysa om att anledningen till att ett avtal inte kom till stånd berodde på att norrmännen blev litet oroade, vilket framgår av motionen, av att kustbevakningen skulle brytas ut från tullverket och bli en egen myndighet. Då ville de avvakta och se hur detta skulle utfalla. Nu har den nya myndigheten kustbevakningen varit verksam i snart ett år, men det har varit ganska stora omställningsproblem, vidare är också en omlokalisering på gång, och en helt ny organisation skall genomföras. Det andra betänkandet när det gäller kustbevakningens arbetsuppgifter presenterades ju i torsdags. Inte ens vi i styrelsen har ännu fått ta del av det. Den här saken har kustbevakningen verkligen prioriterat. Man trycker på hos både försvaret och finansdepartementet, eftersom man vill att förhandlingarna skall fullföljas. Det lugnande beskedet kan jag alltså ge Gösta Lyngå. Men på grund av andra och ännu mer angelägna arbetsuppgifter har man inte kommit fram till något avtal ännu. Men ett sådant kommer säkert att träffas i år.
Herr talman! För att ge en rättvis bild av färjeleden Simrishamn — Allinge måste vi kanske också tala om fördelarna med den linjen. Framför allt går det mycket snabbt att åka över. Överfarten tar nämligen en timme. Många kör således fyra mil extra för att snabbare kunna ta sig till Bornholm. Det är den exklusiva biten i fråga om den här trafiken — som alltså är fullt jämförbar med andra konkurrenshänsyn. Möjligen kan den här fördelen också konkurrera ut alternativet med fri spritförsäljning ombord. Beträffande tonnaget på den här linjen vill jag säga att det är fråga om en passagerarbåt av katamarantyp. Jag föreställer mig att utrymmena för servering och försäljning är minimala. På en sådan här båt brukar man sitta som man gör i flygplan. Man sitter alltså på rad efter varandra. Utrymmena är, som sagt, trånga. Tillstånd till tax free-försäljning har, med något undantag, endast beviljats för ren färjetrafik. Syftet skall vara att ge näringslivet service när det gäller transporter. Framför allt gäller det då gods. Men även persontrafik kommer i fråga. Tittar vi på resandeunderlaget, finner vi att 86 90 av trafiken förekommer sommartid. Själv kommer jag från västkusten, och i Strömstadsområdet fick vi för knappt två år sedan en ny färjelinje till Sandöfjord. På den linjen har man tillstånd för tax free-försäljning. Trots det finns det sommartid fortfarande trafik på linjerna Tönsberg— Strömstad, Fredriksdal— Strömstad och Halden—Strömstad. Givetvis har redarna kontaktat mig och hört sig för om möjligheterna att få tillstånd att ha tax free-försäljning även på dessa båtar. Men också här har jag svarat att det normala är att sommartrafiken inte får tillstånd att ha tax free-försäljning. Så något om narkotikahundarna. Det är inte så lätt, Bo Lundgren, att åstadkomma en förstärkning här. Enligt den plan som finns skall ytterligare tre hundar införskaffas, och den planen kommer vi att fullfölja. En organisation på västkusten har samlat in pengar till inköp av en hund. Men hunden kan tyvärr inte placeras på den ort som man önskat, därför att hundföraren bor på annan ort. Jag vill också tillägga att man köar för att få tag i nya hundar. Polisen t.ex. behöver 50 hundar.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad Sverre Palm menar. Han sade att man kör fyra mil extra för att få en snabbare överfart. Vi som bor i sydöstra och östra Sverige har fyra mil kortare resväg om vi väljer att ta båten från Simrishamn. Vi tycker att vi skall ha samma fördelar som de har som bor i västra Sverige och som har fyra mil kortare resväg om de väljer att ta båten från Ystad. Den rättvisan kan vi väl gemensamt arbeta för, Sverre Palm!
Herr talman! Jag har inte erhållit något svar på de två frågor som jag ställde om personalbristens betydelse för ruttklassificeringen. I stället talades det om andra saker. Jag upprepar därför min första fråga: Vad har personalbristen med den här frågan att göra? Jag vill också upprepa min andra fråga: Varför denna motspänstighet när det gäller de 14,5 miljonerna?
Herr talman! Först något om färjelinjen Simrishamn —Allinge. Det har alltså ganska nyligen förekommit kontakter med danskarna, som också säger nej i detta sammanhang. Det talas om att man åker fyra mil extra eller fyra mil mindre. Självfallet ser jag här det stora trafikupptagningsområdet. Danskarna åker ju till Bornholm. Dessutom är det fråga om starka regioner som Malmö och Lund. Givetvis blir resvägen, som Ingrid Hasselström Nyvall sade, kortare för vissa. Den korta restiden på linjen Simrishamn — Allinge är fullt jämförbar med restiden på linjen Malmö— Köpenhamn. Det är synd att de borgerliga partierna försöker avskaffa tullförrättningsavgifterna, som ju faktiskt är det instrument som tullen i dag använder sig av för att kunna förbättra servicen i olika hamnar. Kanske vill man också i framtiden börja med trafik på en ny linje. När det gäller linjen Kungshamn—Skagen —- det handlar alltså om västkusten — vill jag framhålla följande. Kan man komma fram till ett rimligt system via tullförrättningsavgifterna, finns det kanske en möjlighet att börja med trafik på den linjen. Så till Rolf Kenneryd. Vi beskylls för att välja under galgen. Men det är kanske något som Rolf Kenneryd blev ganska van vid under den borgerliga regeringstiden. Att döma av de referat som jag har tagit del av tycks det vara så. å Beträffande gränsskyddsstyrkorna vill vi att man har en något vidare syn i fråga om de pengar som vi gemensamt skulle kunna tillföra narkotikabekämpningen. Vi tycker att gränskyddsstyrkorna är så att säga något snärjda i geografiska områden. Ingrid Hasselström Nyvall vill åstadkomma ytterligare begränsningar genom en överflyttning av resurser från västkusten till Skåne. Bara en mindre del av resurserna skulle behövas på västkusten. Men det behövs faktiskt en väldigt stor flexibilitet beträffande narkotikabekämpningen. Det gäller kanske hela landet och hela tullverkets organisation. Arlanda är också en stor port in till Sverige. Slutligen vill jag berätta för Ingrid Hasselström Nyvall att jag här har ett brev från Karlstads tullregion. Slutklämmen i brevet gäller de norska fritidsbåtsägarnas problem och lyder: Därmed torde de problem som förelegat ha kunnat lösas till allas tillfredsställelse: Strömstads kommuns, båtägarnas och tullverkets.

Herr talman! Även jag vill anföra några argument till förmån för en fortsatt färjetrafik mellan Simrishamn och Allinge, i hopp om att det skall bildas en majoritet för att denna förbindelse skall klassas som lång rutt. Det har sagts att denna linje har en kort historia. Så är det inte alls, utan här har bedrivits en kontinuerlig trafik sedan slutet av 1800-talet. Med det beslut som en majoritet här i kammaren verkar vilja fatta, finns det risk för att förbindelsen nu kommer att upphöra. Det beror inte på att det inte finns behov av förbindelsen. Man har räknat med att 35 000-40 000 passagerare varje sommar åker på denna linje. Det finns också transportbehov för andra varor och tjänster mellan Österlen och den nordbornholmska regionen. Skälen till att färjelinjen från Simrishamn, som bedrivs i privat regi, är hotad är att den inte får konkurrera på lika villkor som den statligt ägda linjen från Ystad. Varför finns denna stora orättvisa? Beror orättvisan just på att linjen mellan Ystad och Bornholm är statligt ägd? Är det så att kommunisterna, miljöpartiet och socialdemokraterna vill gynna en statligt ägd linje framför den privatägda linjen mellan Simrishamn och Allinge? Det har anförts att personalresurserna är otillräckliga och att det skulle innebära att denna linje inte kan ges statusen lång rutt. Det är en orättvisa att man inte får personalresurser och kan ha denna förbindelse på helgerna, och det är en annan orättvisa att den inte betraktas som lång rutt. Ystad-Rönne-linjen kommer att få statusen lång rutt, och det innebär självfallet att vissa turister prioriterar denna linje, eftersom de kan handla både cigarretter, öl och sprit skattefritt. Jag kan ha en viss förståelse för att man anför alkoholpolitiska skäl mot denna handel, men då borde man vara konsekvent och riva upp beslutet om lång rutt på denna linje och på övriga linjer. Det tycks majoriteten inte vilja göra. Vpk aviserar inte att man tänker arbeta för det, och det gör inte heller socialdemokraterna. Därmed finns det inte någon alkoholpolitisk förklaring till majoritetens ställningstagande. Om nu inte båda linjerna klassas som långa rutter blir konsekvenserna allvarliga. Det finns ingen tid att vänta, och man kan inte säga att man om några år skall se över det hela. Under tiden, kanske redan till sommaren, kan linjen Simrishamn-Allinge gå i konkurs. Så svårt är det för den linjen. Därmed drabbas Österlen ytterligare — Österlen benämns ibland Skånes Norrland. Det innebär naturligtvis att mycket av det som har byggts upp såväl i Simrishamn som i Allinge i form av tullokaler och hamnanläggningar kommer att vara värdelösa investeringar. Turistnäringen kommer också att drabbas hårt. I stället för att ge linjen Simrishamn-Allinge en rättvis chans att komma i gång och utvecklas vidare, så att det kan bli mer än sommartrafik, drar utskottsmajoriteten undan möjligheterna för den att konkurrera på lika villkor. Med detta vill jag yrka bifall till den borgerliga reservationen nr 14, som också innebär bifall till en centermotion i denna fråga.
Herr talman! Jag begärde egentligen replik innan Ingbritt Irhammar sade de förlösande orden, dvs. att hon förstod de alkoholpolitiska skälen. Det är de som är det viktigaste för oss i miljöpartiet. Samtidigt är det viktigt med konkurrensneutralitet, och därför vill vi arbeta för att också linjen Ystad— Rönne skall klassificeras som kort rutt. Vi kan alla hjälpas åt genom att rösta på det viset i morgon. Om det nu skulle gå galet och det skulle bli en bristande neutralitet, kan vi ändå se hur det går med dessa 30 000-40 000 sommargäster som tar en trevlig entimmestur till Allinge från Simrishamn. Jag är inte säker på att de verkligen önskar en massa alkohol. Det finns andra nöjen på Bornholm.
Herr talman! Jag sade att jag kunde förstå att man anförde sådana skäl. Efter att ha hört Sverre Palms inlägg tidigare, om att dessa turer var så oroliga och att det var så svårt att sitta på båtarna att det inte var lämpligt att där inta någon förtäring vare sig i fast eller i annan form,tror jag inte att det kommer att bli något alkoholproblem på denna färja. I och med det finns det inte längre något skäl att avslå vårt krav.

Herr talman! Frågan om skattefri försäljning på färjor mellan Österlen— Skåne och Bornholm är av mycket gammalt datum. Själv har jag tagit upp denna fråga både i riksdagen och i Nordiska rådet vid ett flertal tillfällen. Senast var frågan föremål för diskussion under Nordiska rådets session här i Stockholm i månadsskiftet februari-mars i år. Det besked som kom några dagar senare var både bra och dåligt. Det var bra att den skattefria försäljningen medgavs på färjor mellan Ystad och Rönne. Det var en katastrof att beskedet var negativt för linjen Simrishamn— Allinge. Simrishamn och Tomelilla kommuner, det som egentligen är Österlen, har under en tjugofemårsperiod haft avfolkningsproblem. Kommunernas folkmängd har minskat år efter år, beroende på att detta är en gammal jordbruksbygd som har varit föremål för den strukturrationalisering som typiska jordbruksbygder har fått erfara. De två kommunerna Tomelilla och Simrishamn har under senare år satsat sina knappa resurser på turismen. Man har insett att turismen är det som skulle kunna vara en ersättning för dessa kommuner, inte minst därför att det är en ofantligt fin bygd, som har mycket att erbjuda. Detta har man naturligtvis i sin egen bygd, men samtidigt vet man att turister vill röra på sig. Bornholm är en liten pärla i Östersjön, och det är inte ovanligt att turister på Österlen vill åka över dit. Om de då får möjlighet att Prot. 1988/89:105 åka och samtidigt utnyttja den skattefria försäljningen på en linje, är det är inte onaturligt att de väljer den linjen som har den möjligheten. Sverre Palm säger att det här är en turistlinje som man har ordnat till under senare år. Han besitter naturligtvis inte de riktiga historiska kunskaperna i det här fallet, och det begär jag inte av en västkustbo. Han slår vakt om sin del av landet. Men jag har ju rätt att slå vakt om vad det här rör sig om, eftersom jag bor i en annan del av landet. Ända sedan sekelskiftet har det faktiskt funnits kontinuerliga förbindelser mellan Simrishamn och Bornholm. Sverre Palm sade att även danskarna har sagt nej. Ja visst, danskarna är ju otroligt intresserade av att slå vakt om sin egen statliga linje mellan Ystad och Rönne. Jag trodde faktiskt att utskottsmajoriteten hade fattat någonting av det här. Det har den kanske gjort, men det är klart att en socialdemokratisk regering som vill socialisera allting också vill socialisera en stackars färjelinje på Österlen. Och det är också klart att den linje som drivs av ett statligt rederi mellan Ystad och Rönne skall favoriseras i förhållande till den linje som man på privat initiativ försöker att driva mellan Simrishamn och Allinge. Jag förstår helt infallsvinkeln. Jag är väl den ende i kammaren som är född, uppvuxen och fortfarande verkande i den här bygden, som känner förhållandena och som faktiskt på grundval av egen erfarenhet kan vittna om hur det ligger till. Sedan till talet om att tullen inte har resurser. När fattade riksdagen beslut om att tullen skall bedriva regionalpolitik? Jag trodde faktiskt att det var riksdagen som fattade regionalpolitiska beslut, att det var vi som bestämde vilken regionalpolitik som skulle drivas och inte tullverket. Tullverket kan väl inte säga: Nej, här skall det inte vara jämställdhet i regionalpolitiken, vi har inte några resurser. Man var t.o.m. så fruktansvärt idiotisk att man sade, att om vi skall kunna upprätthålla en kontroll i Simrishamn, måste två tulltjänstemän varje dag åka mellan Malmö och Simrishamn och kontrollera för att sedan åka tillbaka igen. Man skulle alltså ligga 12 timmar på väg för att kontrollera i 35 minuter i Simrishamn. Det är bara en statlig myndighet som kan komma på denna fantastiska sak. Jag trodde faktiskt att ingen riksdagsman av de 349 skulle kunna ansluta sig till det där, men tydligen finns det en majoritet som tänker helt och hållet som tullverket. Snabbheten att komma till Bornholm. Ja visst, det är väl bra att det finns en snabb förbindelse, men det är faktiskt så, som Bo Lundgren och någon annan har sagt, att det ju finns planer. Det finns ett inköpt fartyg. Och vi har ju tidigare haft en annan förbindelse. Den här linjen har etablerats bara för att man skulle ha någon möjlighet att hävda sig. Sverre Palm borde kanske som utskottsföreträdare också veta att man förra året försökte införa en godslinje, men den föll just på grund av tullverkets aviga inställning. På det viset hade man kunnat etablera en året-runt-förbindelse. Inte minst när det gäller fiskeavfallet Bornholm-Österlen, pälsdjursuppfödningen och hela den kedjan av företag finns det ett mycket nära samröre, men då drar man det hela via Rönne och Ystad i stället och kör det sedan vidare på lastbil till Simrishamn. Det är klart att detta är helt fantastiskt. Det har naturligtvis med miljöpolitik att göra, man skall transportera saker och ting på väg. Varför Ystad-Rönne och inte Simrishamn-Allinge, fyra orter som ligger ganska nära varandra? Så till miljöpartiet. Ni har en företrädare i Simrishamns kommunfullmäktige. Han har varit avbildad på första sidan i lokaltidningarna och han har förklarat: Jag har påtryckning på min riksdagsgrupp. Det är ingen diskussion, miljöpartiet kommer att rösta på det här. — Det var väl bra att vi fick veta detta. Det är tydligen inte bara i riksdagsgruppen som miljöpartiet har 20 olika linjer. Man har 48 ute i landet också. Det är väl bra att vi i fortsättningen får tillfälle att sopa golvet med miljöpartiet i Simrishamn. Jag kan inte tro att folket där nere kan stödja ett parti som går ut och förkunnar att man skall klara en sak, varefter partiets riksdagsledamöter väljer en fullständigt tokig linje. Om det nu är så, Gösta Lyngå, att det handlar om alkoholpolitik, varför då inte ha det politiska modet att säga att ni vill förbjuda all skattefri försäljning över huvud taget på alla linjer. Det vore konsekvent. Men ni saknar väl också det politiska modet. Det är faktiskt det som det handlar om. Man kan ju inte åberopa alkoholpolitik i det här fallet. Man räddar ju inte det hela genom att yrka bifall. Jag är inte avundsjuk när det gäller Ystad-Rönne. Jag hälsar även detta med tillfredsställelse, för jag har slagits för den linjen också. Men socialdemokraterna har gjort någonting mycket märkligt: de har favoriserat en del av sydöstra Skåne. Men som sagt, Sverre Palm, är det inte just därför att det rör sig om en statligt driven linje och därför att ni vill socialisera där också? Jag yrkar bifall till reservation 14.

Herr talman! Jag kan upplysa om att det här finns två intressen som står emot varandra. Det rör sig om en alkoholpolitik som vi konsekvent driver inom vårt parti och om en regionalpolitik som i detta fall kommer i konflikt med alkoholpolitiken. Inte ens miljöpartisterna i Simrishamn är ense, och det är inte att undra på. Jag tycker snarare att den våg av alkohol som moderaterna kan rida på i nästa valrörelse är litet osmaklig i det här sammanhanget. Det gäller att konsekvent hålla sig till en sund linje. Wiggo Komstedt frågade varför vi inte har gått ut och försökt åstadkomma förbud mot skattefri försäljning på andra linjer. Vårt yrkande nu går just ut på detta när det gäller Ystad-Rönne. Vi är helt inställda på att följa den politiken i framtida motioner och på annat sätt. Tack för ordet.
Herr talman! Jag hade faktiskt väntat mig en replik också av Sverre Palm, men i stället får jag vända mig till utskottets socialdemokratiske ordförande som sitter i kammaren för att höra om han möjligen har någonting att tillägga. Han skakar på huvudet, och jag förstår honom. Har man skickat fram en talesman som inte klarar debatten, kan det vara svårt för någon annan att hoppa rakt in i den. Jag vill emellertid upprepa min fråga till Sverre Palm beträffande jämställdheten. Det är snart 1 maj och då kommer det förmodligen att stå mycket om jämställdhet på plakaten. Vad är det som säger att Ystad-Rönne skall favoriseras i förhållande till Simrishamn-Allinge? Jag förväntar mig faktiskt att få ett svar på min fråga. Gösta Lyngås senaste inlägg var inte särskilt klarläggande. Han talade om att även miljöpartiet i Simrishamns kommun är splittrat. Vi känner ju till den saken, så det var ju inget större klarläggande när det gäller den här debatten. Jag sade emellertid att miljöpartiets främste företrädare har gått ut och sagt att han skall klara saken. Jag vill gärna att detta kommer till protokollet, för det kan vara intressant för Simrishamnsbygdens och Österlens människor att om någon dag läsa om miljöpartisternas inställning i denna fråga. Kaj Nilsson bor förvisso i en annan del av Kristianstad län. Men jag trodde att han representerade Kristanstad län och även Simrishamn i det här sammanhanget. Det är emellertid möjligt att man saknar känsla för de egna bygderna. Varför har inte miljöpartiet kommit med en motion om färjetrafiken mellan Stockholm och Finland och till Norge och Tyskland, liksom om all flygtrafik? Varför har ni inte föreslagit att den skattefria försäljningen skall bort i de sammanhangen, eftersom det ju är alkoholpolitiken som ni intresserar er för? Jag vill fråga Gösta Lyngå hur ni kommer att ställa er i andra hand, om ert yrkande faller? Det finns väl ganska stor anledning att tro att ert yrkande kommer att göra det. Hur kommer ni att ställa er till Simrishamn-Allinge-alternativet i reservation 14? Men, som sagt, mitt intresse är helt inriktat på Sverre Palms svar.

Herr talman! Om det sista Bo Lundgren sade vill jag säga att det är alldeles utmärkt. Att det är ett stort problem när regionalpolitik och annan politik kommer i kollision med varandra ser man väl gång på gång. Det har väl moderaterna också sett. Det finns alltså svåra problem där. Wiggo Komstedt efterlyste vår politik när det gäller att omklassificera långa rutter till korta. Den kommer — vi har ännu inte gjort allting; vi har några år till på oss. Men det ligger i linje med vår politik. Vi tycker inte om dessa skolresor. Mina egna barn har rest till Bornholm — de söp inte så mycket, men deras klasskamrater gjorde det. Det är trist att se alla dessa gymnasister som efter ett veckoslut kommer hem efter sin första riktigt stora fylla där. Och detta var ändå innan spriten var tillåten på båtarna. Hur det nu skall bli vet jag inte, men jag tycker inte om det.
Herr talman! Det är intressant att höra att Gösta Lyngås barn har supit på båtarna till Bornholm innan vi hade taxfree-försäljning där. Det kan man naturligtvis göra ändå — man kan ju betala ett annat pris för alkoholen. Men att superiet skulle öka om man fick alkoholen litet billigare har jag svårt att förstå. Vad man vill och kan dricka är väl en fråga om fostran, oavsett vad priset är. Jag vill återknyta till alkoholpolitiken. Här handlar det ju inte om alkoholpolitik, utan här handlar det faktiskt om att jämställa två olika linjer, där man givit den ena en förmån i förhållande till den andra. Jag vill alltså inte att man skall ta bort den förmånen för den ena, som Gösta Lyngå säger, utan jag vill ge bägge samma möjlighet. Det ligger i det moderata frihetsbegreppet att man ger förmånen till bägge. Det ligger däremot inte i den politik som Gösta Lyngå och andra företräder, nämligen att man skall förbjuda. Vi instämmer i det beslut som riksdagen har fattat när det gäller alkoholpolitiken, men det har inte ett dugg med den här diskussionen att göra.

Herr talman! Wiggo Komstedt är sannerligen inte någon nyansernas mästare — det kan man konstatera efter att ha hört honom här. Men eftersom han har apostroferat mig skall jag ändå framföra några synpunkter på linjen Simrishamn-Allinge. Egentligen har Sverre Palm redan fört fram de väsentligaste synpunkterna. Tullen har klart och tydligt sagt ifrån att man inte har resurser att klara av den färjelinjen också. Det är det första. Det andra är — och det har också konstaterats — att båten mellan Simrishamn och Allinge är en mycket snabbgående båt — den tar sig över på en timme. Båten mellan Ystad och Rönne tar mellan tre och fyra timmar på sig. De vänder sig helt enkelt inte till samma kunder, Wiggo Komstedt. De vänder sig till helt olika kundkretsar. De konkurrerar inte med varandra. Det är alltså fullständigt onödigt att i det här sammanhanget diskutera konkurrensneutralitet. Dessutom tycker jag att det är att underskatta alla de människor som på somrarna tar sig över till Allinge från Simrishamn, att säga att de gör det därför att de vill köpa alkohol. Det är ju att i allra högsta grad undervärdera människorna. Sedan skulle jag vilja be Wiggo Komstedt förklara sitt uttalande att det är klart att danskarna säger nej till Simrishamn-Allinge; de vill ju inte ha konkurrens! Förklara då för mig varför danskarna säger ja till Ystad-Rönne, för det gör de ju. Är de inte rädda för den konkurrensen då? Hur är det egentligen med logiken från Wiggo Komstedts sida? Slutligen, herr talman: Skatteutskottet var i Simrishamns kommun för bara några dagar sedan. Då fick vi klart för oss att arbetsmarknadssituatio nen i Simrishamn är god. Det finns ingen som helst anledning att måla upp någon slags domedagssituation för Simrishamns kommun bara för att vi inte tillåter att färjelinjen mellan Simrishamn och Allinge blir en lång rutt.

Herr talman! Jag kan fortsätta beskrivningen av Wiggo Komstedt med att säga att han hör litet dåligt också. Vad jag sade var att det även innan det var tillåtet med alkoholförsäljning på båtarna förekom mycket skolresor —i vilka också mina barn tog del — där en stor del av gymnasisterna drack sig fulla, och det är otrevligt. Jag kan inte tänka mig att situationen blir bättre om man har alkoholförsäljning på båtarna. Jag tror säkert att den blir sämre. Att moderaterna och vi har olika alkoholpolitik står ju klart efter den här diskussionen. Det vill jag inte trötta auditoriet med att tala mer om. Tack för ordet!
Herr talman! Lars Hedfors sade att han egentligen inte behövde delta i debatten, eftersom Sverre Palm redan framfört utskottsmajoritetens synpunkter. Men det var väl just för att Sverre Palm inte hade gjort det som Lars Hedfors gick in i debatten! Lars Hedfors sade att tullen sagt ifrån att man inte klarar den här kontrollen. Då återstår den fråga som jag redan tidigare ställt: Tycker Lars Hedfors och andra att tullen skall svara för regionalpolitiken i vårt land? Är det inte vi i riksdagen som skall bestämma hur regionalpolitiken skall bedrivas? Är det tullen som skall tala om att man på grund av sina begränsade resurser inte kan tillåta att den här trafiken förekommer? Här har sagts att det inte skulle vara en passagerarfärja mellan Simrishamn och Allinge. Jo, det har funnits tidigare, och man har under senare år återupplivat den trafiken. Det har man gjort bl.a. genom att konkurrera med att ha en snabbare trafik. Men också en vanlig passagerarfärja är på gång. Att det skulle ta tre till fyra timmar mellan Ystad och Rönne stämmer inte —det tar mellan två och en halv och två och tre kvarts timme mellan Ystad och Rönne. Man vill ha alkoholförsäljning för att man skall kunna hålla biljettpriserna nere i konkurrens med färjorna på sträckan Ystad-Rönne. Annars tvingas man att ta ytterligare betalt, och att i stället subventionera biljetterna på det här speciella stället är det bara miljöpartiet som tror på. Lars Hedfors frågade varför Danmark inte säger nej till linjen Ystad Rönne. Ja, det är ju alldeles uppenbart. Det är en statlig färjelinje, Lars Hedfors. Försök att förstå det! Därför vill naturligtvis den svenska socialdemokratiska regeringen, som vill förstatliga allting, se till att den linjen får leva vidare. Det har naturligtvis inte danskarna någonting emot — det är ju en statlig dansk linje; det är de som driver den. Regeringen i Danmark vore ju dum om den sade nej till det! Slutligen till alkoholpolitiken. Nu säger Gösta Lyngå att skolungdomarna söp sig fulla. Då vill jag gärna veta, Gösta Lyngå: Är det så att den svenska ungdomens alkoholproblem kommer att upphöra om man säger nej till Simrishamn-Allinge? Löser det egentligen alla problem? Kommer i fortsätt ningen inga gymnasieelever — vare sig Gösta Lyngås barn eller några andra — att supa, om den här stackars linjen nu blir misshandlad? Det är ju ett mycket konstigt alkoholpolitiskt resonemang.
Herr talman! Nej, det hjälper inte helt, men det är en god bit på vägen. Det går i alla fall åt rätt håll.
Herr talman! Det är en mycket, mycket liten bit, Gösta Lyngå. Men ni i miljöpartiet är väl vana vid det lilla.

Herr talman! I det föregående ärendet inledde den värderade ledamoten av skatteutskottet Bo Lundgren med orden att han tyckte att ärendet äntligen kom upp i behandling. Jag kan inte säga detsamma om ”mitt” ärende — jag hade in i det längsta hoppats slippa denna afton. Det är bara att ta tjuren vid hornen, även om det är långt lidet på dygnet. Jag hade anmält en taletid på en kvart. Jag vet inte om jag skall hålla den tiden, men den gamle Arne Tammer sade ju att man skulle använda en kvart om dagen. Jag får väl se vilken inspiration jag får. Herr talman! I betänkandet SkU18 behandlas frågan om anslagen till skatteförvaltningen. Denna fråga gäller om fogden och masen skall ha mer eller mindre pengar. Skall man ställa krav på mer pengar — och det gör en del politiker — så skall man nog göra det till någon annan verksamhet än den här om man vill vinna populistiska poäng eller röster eller plats i regionala medier. Det är kanske en av orsakerna till att det är så få talare och så kort taletid anmäld i den här frågan. Vi har ju en djupt rotad misstro mot skattmasen i det här landet. Det sitter kvar sedan tiondets tider, då skatten gick från de fattiga till herremän och till knektarnas krig. Men det var i går, i dag går den beramade s.k. skattekvoten till vår gemensamma välfärd och trygghet. Vi vet att det finns en viss misstro mot skattemyndigheten. Det kanske inte är alla som säger att den enda bra skattemyndigheten är en skattemyndighet på semester. Men när vi tänker efter så vet vi att en bra skatteförvaltning är nödvändig. Den är nödvändig för att de demokratiskt beslutade skatterna skall tas ut på rätt sätt — rätt skatt på rätt sätt. Ingen tror att det skulle fungera utan kontroll. Ingen tror att de flesta eller alla skulle betala in sina skatter frivilligt och på egen hand. Ingen tror att man ens skulle klara det om man hade viljan att göra det, för så komplicerat är skattesystemet — det skall erkännas. Det behövs alltså myndigheter som kontrollerar och hjälper de skattskyldiga att betala rätt skatt på rätt sätt. Att ha en bra skatteförvaltning handlar alltså inte bara om att få in så mycket pengar som möjligt. Det handlar också om att inte ta in för mycket pengar av någon skattskyldig. Det vore lika fel. Det skall råda likhet inför lagen och skattebestämmelserna. Det här att vi skall ha likformighet och rättvisa är väl självklarheter. Det är väl ingenting att debattera. Nej, det är vi nog överens om i ord, men mitt i verkligheten, som den så kände Kurt Olsson säger, hur är det då? Vi i vpk har beskrivit vår verklighetsuppfattning i vår motion Sk819. Ledamoten Torsten Karlsson från utskottets s-grupp kommer senare att presentera sin verklighetsbild. Vi i vpk vet att dagens skatteförvaltning arbetar hårt för att bli en modern och serviceinriktad förvaltning. Vi vet att man gör mätningar om hur allmänheten upplever statlig verksamhet. I dessa statistiska mätningar har vi sett att skatteförvaltningarna ligger väl framme och att de förbättrar sina resultat år från år. Såvitt gäller den sidan av produktiviteten som kallas service till allmänheten finns det föga att andraga mot skatteförvaltningen. Man har höjt kvalitetssidan av produktiviteten. Hur är det då med kvantitetssidan av samma produktivitet? Jo, också kvantiteten är hög. I det här anförandet är det svårt att välja vilken statistisk uppgift man skall redovisa — det finns så många. Alla vet egentligen hur produktiviteten har höjts. Vi vet att antalet människor som arbetar inom bank-, försäkringsoch uppdragsverksamhet har ökat med 50 20 under 1980-talet. Vi vet att många av dessa arbetar med skatteplanering. Detta gör det inte enklare för skattemyndigheten. Vi har en drastisk ökning av antalet deklaranter med inkomster av tillfällig förvärvsverksamhet. Det har ökat med 68 96 under år 1982-1986. På mervärdeskattesidan har antalet skattskyldiga ökat med 9 20. Mervärdeskattedeklaranterna har stigit i antal med 23 90. Vi har en drastisk ökning av det material som skatteförvaltningarna skall behandla. Samtidigt höjer förvaltningarna sin kvalitet, sin service. Det är få förvaltningar som har lyckats med det uppdraget så väl som skatteförvaltningarna har gjort. I ett normalt företag hade detta lett till uppskattning från företagsledningens sida. Det har det gjort här också. I ett normalt företag hade det lett till uppskattning från ägarnas sida, och det har det gjort här också. I ett normalt företag hade ägarna visat sin uppskattning, och ägarna är svenska folket representerat genom rikdagen och regeringen, men det har inte de här ägarna gjort — möjligtvis verbalt, alltså i ord, från talarstolar, men inte i handling. När man leder en verksamhet är det handlingarna som räknas. Vad har hänt? Jo, det relativa löneläget har urholkats när arbetsvolymen har växt. Vad har varit indikationen för ägaren, staten? Jo, det har varit huvudförslag, som det har kallats, alltså sparkrav, osthyvlar, modifierade sparkrav ibland, riktade sparkrav, enprocentiga neddragningar på lönesum man — det är de belöningarna man har fått såvitt gäller medel. Vad har då hänt? Jo, personalen har röstat med fötterna och lämnat förvaltningen. I Storstockholm har denna situation varit alarmerande mycket länge — Stockholm har den mest komplicerade skattematerian på alla sätt och vis! Stockholm håller på att utvecklas till något av en skattefri ö i vissa avseenden. RINK arbetar för att ta bort sådana här öar där det finns skatteundandragande. Här håller vi på att skapa en mycket stor ö till följd av dessa brister. Genom att lyfta telefonluren kan en kvalificerad handläggare få en lönehöjning på 2 000—3 000 kronor. Det är inte så illa. Är man mycket kvalificerad kan man fördubbla sin lön hos en arbetsgivare som mer förmår att uppskatta personalen och vad den kan uträtta. Dessa problem finns i andra storstadsregioner, i de överhettade områdena. Men de finns inte bara där. Förra veckan besökte skatteutskottet Kristianstad län, som har debatterats mycket ingående denna afton. Vi diskuterade inte bara färjor och alkoholbeskattning utan även en så essentiell fråga som skatteförvaltningen. Där såg vi samma problem. Det redovisades avgångar inom vissa sektorer av kvalificerad personal med 18-20 96. Det är sant att Volvo har lika höga avgångar, men det är grundläggande skillnader mellan rekrytering till Volvo och rekrytering till skatteförvaltningen. Utbildningstiden för en handläggare inom skatteförvaltningen är två och ett halvt år. Man kan ju inte snabbt fylla på luckor som tar två och ett halvt år att täta. Detta är inte någon dagens sanning som vi i vpk slår larm om i dag. Jag vill inte påstå att vi är de enda som har sett sanningen. Detta problem har politiker känt till länge — långt innan jag kände till det. Skatteutskottet visste det redan förra våren och skrev en inlaga om att läget var mycket alarmerande. Det skrev att skatteförvaltningen i Stockholm måste få resurser att behålla kompetent personal etc. Det kan Torsten Karlsson säkert intyga. Han har känt till detta problem mycket längre än vad jag har gjort. Hur kan problemet lösas? Med bättre personalvård? Ja. Med bättre arbetsorganisation? Ja. Med interna expertkarriärer? Ja. Allt sådant är mycket bra. Till syvende och sist kommer dock frågan om löneförhöjning gärna in. Det skulle nog hjälpa att få en kollega till avlastning i en mycket trängd arbetssituation. Men då fordras det större anslag. Att det är på detta sätt inser alla. Det kan inte förnekas av någon. Jag inser att pengar inte löser alla problem, men som någon sade en gång: Jag gråter hellre i en Jaguar än i en Folkvagn. Pengar löser alltså inte alla problem men är till mycket god hjälp i skatteförvaltningar i Stockholm och i andra delar av landet. Det är en nationell fråga. En stor del av landets skatteintäkter skall tas in i Stockholm genom den verksamhet som pågår där. Om vi politiker i denna kammare känner till detta, är då regeringskansliet ovetande? Naturligtvis inte. Säga vad man vill om regeringen, men inte brister det i kunskap om vad som pågår ute i landet. Den läser naturligtvis skatteutskottets betänkande mycket nogsamt, tar del av det och försöker göra något. Men även om man så att säga är kunnig i kunskaper, kan man ibland vara okunnig i handling, och det har regeringen kanske varit. För vad hände i den proposition som kom i år, efter det att skatteutskottet hade påtalat problemen? Jo, man höjde anslaget med hela 298 milj.kr. Det låter ju rejält, men om man tar bort allt som skall gå till fastighetstaxering, till saker som skall ske just det året och uppjustering med hänsyn till ren inflation, vad återstod? Ingenting, noll. Tvärtom lade man som vanligt som huvudförslag krav på omfördelning. Man skulle ta från den som inte hade till den som inte hade — det går ju inte! Som lök på laxen lade man in en reducering av löneramarna med 1 90. En gång i världen var man kanske tvungen att hantera anslagen med osthyvel på det här sättet, när staten hade ett stort budgetunderskott, men nu finns ju inget budgetunderskott längre! Då skall man väl inte av ren slentrian fortsätta samma budgetpolitik som man haft förut? Det som varit en gång är ju icke rimligtvis alltid det som skall vara i framtiden — i alla fall inte för ett radikalt parti; inte ens för ett konservativt parti, för övrigt. Jag kan ta ett annat exempel. Om man har verkliga problem i en verksamhet, och om det vore så att vi måste vara strängt återhållsamma med statens medel, är det ju populärt att skälla på byråkrater. Men om en verkstadsindustri går dåligt, vad gör den då? Jo, man effektiviserar, man tar bort en onödig kontorist om det finns någon sådan — det är ju riktigt — men man skulle väl aldrig drömma om att skära ner på ekonomioch faktureringssidan, sluta med att driva in betalningar, gå från 60 dagars netto till principen kunden betalar när han lust eller tid? Ingen ICA-handlare möter vikande lönsamhet genom att ge förlängd eller ständig kredit! Så gör ingen företagare i Sverige, men det är vad staten gör när man fortsätter att skära i skatteförvaltningen — det är just vad man gör — eller vägrar ge de anslag som behövs. Man vägrar täppa till luckorna i det nät vi har för att få skatteförvaltningen att fungera. Vi tycker att vår argumentering är ganska korrekt. Uppenbarligen är det fler som tycker så, för utskottet har bara i mycket ringa grad polemiserat mot vpk:s motion. Man har valt att polemisera mot folkpartiets motion i stället, där det krävs nedskärningar. Om vpk:s förslag säger man ingenting —- indirekt håller man tydligen med oss. I år är det en ny skrivning. Utskottet har gått från en skrivning till ett tillkännagivande. Men regeringen var ju läskunnig redan förra våren och tar naturligtvis del av våra betänkanden. Jag tror att det vore fullgoda skäl att skärpa argumenteringen och höja tonläget något mot regeringen, om man nu tycker som vi. Så säger utskottet att ett ställningstagande kräver ytterligare beredning. Hur så? Riksskatteverket har ju lämnat alternativförslag, där man redovisar vad man egentligen skulle behöva för att trygga en anständig miniminivå. RSV har i särskild ordning lämnat information. Vi i vpk har inte följt alla deras förslag utan lagt oss på en miniminivå t.o.m. under RSV:s, runt 35 milj.kr. —5 plus 10 plus 20 milj.kr. Enbart i Stockholm behöver man egentligen ett tillskott på uppemot 50 milj.kr., så inte ens vi i vpk har redovisat överbud i den meningen. Vi har inte ens redovisat tillräckliga förslag, men ändå får vi avslag. Vad är det man skall bereda? Är det så att det egentligen behövs mycket mer? Då borde man ju redan nu gå på vpk:s miniminivå! Utskottets s-grupp begärde bordläggning. I flera veckor låg arbetet nere. Vad hände egentligen då, eller vad hände inte, eftersom man nu inte går med på någonting? Nej, vi behöver inte berätta för regeringen hur det ligger till, utan vi måste begära större anslag. I kompletteringspropositionen kunde regeringen ha gjort någonting, men det gjorde man inte. Vad väntar s-gruppen på? Mer utredningar? Mina hyllor är snart sprängfyllda med PM från skatteförvaltningarna ute i landet om vad de behöver och hurdant deras personalläge är. Det är kanske inte hyllmeter, men en halvmeter är det allt. Beslutsunderlaget är alltså välfyllt. Jag skall nu vara helt ärlig mot representanten från s-gruppen. Ofta diskuterar jag med en representant för ett annat parti, och jag förstår då nästan alltid hur den andre tänker. Jag inser att det finns andra sanningar än mina sanningar. Jag brukar inte gå runt och ifrågasätta andras uppsåt, inte ens i debatter med nyliberaler eller moderater — om det nu är någon skillnad. Jag förstår deras tankevärld ibland och inser att de vill skapa bästa möjliga resultat, med andra metoder än mina. Men i den här frågan kan jag inte förstå utskottet, och särskilt inte dess s-grupp. Vad är det man väntar på för ytterligare överväganden? Den frågan vill jag gärna ha besvarad här i afton.

Herr talman! Det finns många glada och villiga skattebetalare i Sverige. Man vet att mycket nyttigt görs för pengarna, och man tycker att det känns bra att bidra till allt detta goda. Men — och det är ett allvarligt men — ibland blir denna nöjda skara både missnöjd och ovillig att bidra med sin skärv. Det är särskilt när den gode medborgaren finner att det finns onda medborgare också. Det kan t.o.m. vara grannar, arbetskamrater eller chefer som helt enkelt smiter från sitt ansvar och fuskar med skatten. I värsta fall är det de verkligt rika, de som har råd att anlita experter för att balanserande på lagens gräns, kanske t.o.m. överskridande den, kunna dra sig undan sin del av skattebördan. Det är mycket viktigt för att behålla det så goda förhållandet till de glada skattebetalarna att myndigheterna har råd att satsa på effektiv personal i förvaltningen. Dessutom är det direkt lönsamt i många fall. Man kan jämföra de 35 milj.kr. som Lars Bäckström och jag föreslår i vår reservation med de hundratals miljoner i extra skatteintäkter som de här personalsatsningarna troligen skulle ge i återvunna skatteintäkter. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. Jag yrkar också bifall till reservation 2. Den gäller lokalisering av enheten för fastighetstaxering till Lindesberg. Här är motiveringen att det är alldeles nödvändigt att motarbeta den osunda centraliseringen till Stockholmsområdet av alla myndigheter. Det är viktigt att varhelst vi kan låta landets mellanstora städer vara med i den gemensamma, offentliga sektorn. Speciellt menar vi att Lindesberg är en lämplig ort för den här verksamheten, som är ganska datorintensiv. Lantmäteriet har just beslutat att dit lokalisera en enhet för digitalisering av kartor. I reservationen uttrycker vi meningen att denna lokaliseringsmöjlighet skall undersökas. Jag yrkar som sagt bifall till reservationerna 1 och 2 i skatteutskottets betänkande 18.

Herr talman! Jag har ju bara begärt sex minuter och kan naturligtvis inte ge mig in på att beskriva problemen på samma målande sätt som Lars Bäckström har gjort, utan jag får vara litet mer strikt i min framställning. I mycket kan jag instämma med båda föregående talare. De berör ett problem som är angeläget — och det gör även utskottsmajoriteten. Skillnaden är väl bara att vi kommer med ett tillkännagivande i stället för att anslå ytterligare medel utöver vad som är upptaget i propositionen. Skatteutskottets betänkande 18 handlar om att ge anslag till skatteförvaltningen. Som det har framkommit är vi i stort sett eniga i utskottet, med det undantaget att det finns två reservationer. Vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet står bakom den ena reservationen och miljöpartiet ensamt bakom den andra. I budgetförslaget föreslår regeringen en fortsatt satsning på kontrollen av de stora företagen. Det har alltid framhållits att det är en åtgärd som bör prioriteras. Vidare prioriteras anslag till den allmänna fastighetstaxeringen, och då framför allt för att kunna anskaffa ADB-utrustning. Jag kan bemöta Lars Bäckström med kommentaren att regeringen ändå inte har tillämpat samma besparingskrav på skatteförvaltningarna som man gör på andra förvaltningar i det här avseendet. Man har frångått huvudförslaget i vissa delar, och då framför allt till den regionala och lokala skatteförvaltningen. Där tillämpar man inte huvudförslaget med det besparingsmått som hör till. Det stora problemet för skatteförvaltningarna i de olika regionerna i landet är personalomsättningen och de många vakanserna. I mycket stor utsträckning rör det sig om storstadsområden där situationen verkligen är besvärlig. Man har i utskottet haft överläggningar med företrädare från riksskatteverket och länsskattemyndigheten i Stockholms län. Vid dessa överläggningar har det framkommit att personalförsörjningsläget har försämrats. Orsaken är den situation som för närvarande råder. Först och främst är det naturligtvis lönenivån. Arbetskraften är attraktiv för många företag. Det privata näringslivet har andra möjligheter än vad ett statligt företag har när det gäller att köpa den arbetskraft som efterfrågas. Därför kan högre löner betalas ut. Men det finns också en annan orsak. Situationen på hela arbetsmarknaden är pressad. Det påverkar naturligtvis även denna del av marknaden. Vid dessa överläggningar har det framkommit bl.a. hur läget är för närvarande. I t.ex. Stockholmsregionen slutar varje år 15 90 av personalen. Det är särskilt stor omsättning bland revisorer och granskare. Efter två år har ungefär 50 960 av dessa slutat. Detta är naturligtvis besvärligt när man tänker på att denna personal kräver utbildning. I reservation 1 av vpk och miljöpartiet föreslås ett anslag på 5 milj.kr. för olika utbildningsinsatser. Till de regionala och lokala skatteförvaltningarna vill reservanterna ha ytterligare 10 milj.kr. för särskilda rekryteringsåtgärder inom hela skatteförvaltningen, inkl. riksskatteverket. Till detta kommer 20 milj.kr. för löneoch personalpolitiska satsningar vid de lokala skatteförvaltningarna. Utskottsmajoriteten anser att det är mycket angeläget att åtgärder vidtas för att det skall skapas möjligheter att behålla och rekrytera kvalificerad personal. De satsningar på skatteområdet som pågår och planeras skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. Vi tar förvaltningarnas oro på allvar, och vi anser att det är angeläget att åtgärder vidtas. Men för att kunna ta ett slutligt ställningstagande krävs det ytterligare beredning innan mer pengar tillförs. Utskottet anser därför att frågan bör övervägas inom regeringskansliet, och detta ger utskottet regeringen till känna. Jag yrkar avslag på reservation 1. Jag vill erinra om att i en skrivning från förra året påpekade vi dessa förhållanden. Skillnaden mellan ett tillkännagivande och den reservation och kritik som Lars Bäckström har framfört är, att regeringen måste handla vid ett tillkännagivande. Ett tillkännagivande är ändå en beställning från riksdagen. Det finns en reservation till. Den grundar sig på en motion väckt av Maud Björnemalm från Lindesberg. Maud Björnemalm yrkar att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att utreda förutsättningarna för att lokalisera huvuddelen av riksskatteverkets verksamhet med fastighetstaxering till Lindesberg. Ett av motiven är att en utlokalisering skulle lösa riksskatteverkets problem med att rekrytera och behålla medarbetare på ADB-området. Arbetet med fastighetstaxering skulle då kunna lösas genom att verksamheten förlades till Lindesberg.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
Herr talman! Det är inte så lätt att argumentera emot Torsten Karlsson eftersom han argumenterar för reservation 1. Jag är mycket förvånad över att det sedan blev en kullerbytta mot slutet när han yrkade avslag på samma reservation. Jag skulle vilja ha en förklaring till detta. När det gäller reservation 2 vill vi just att man skall undersöka möjligheterna för en lokalisering till Lindesberg. Vi säger inte att skatteförvaltningarna skall flytta till Lindesberg. Det är alldeles givet att en undersökning skall ske gemensamt med riksskatteverket. Jag anser att det är bra om riksdagen trycker på genom att göra ett uttalande om att det är viktigt att se över den regionala fördelningen av de offentliga anstalterna. På så sätt kan man få bra personal till de ställen där den behövs, och städer som Lindesberg kan uppmuntras.

Herr talman! Jag tror att vi ser delvis samma verklighet, Torsten Karlsson. Men vi ser inte riktigt samma verklighet. Det är i och för sig bättre att göra ett tillkännagivande, men bara litet bättre än det vi gjorde förra året. Det grundläggande är att regeringen ser den verklighet som vi ser och har samma kunskaper som vi har men ändå inte gör någonting. Det är därför som man denna gång måste vara tydlig med pekpinnen. Därför måste mera pengar fram. Regeringen visste ju vad utskottet tänkte skriva, men man lade inte fram något förslag i kompletteringspropositionen. Regeringen visste, men gjorde intet. I det här läget säger man att regeringen har slopat huvudförslaget. Det skall alltså ske en omfördelning. Kristianstad hade en omsättning på mellan 18 och 20 26 och miste 1,82 22 av sina lönemedel. De som redan hade det svårt skall man nu ta mer från och ge till Stockholm. Det går inte i längden att fylla hål med hål. Låt oss kalla det jag skall säga för rykten. Det är bäst så. På vissa håll säger man i skatteförvaltningen, att om man har upptäckt ett fel i en deklaration, och felet ger en skatteintäkt på endast 5 000 kr., då skall man låta deklarationen vara. Man har inte tid att arbeta med så små poster. På vissa håll i länet säger man att alla som i sin förenklade deklaration begär avdrag för fördyrade levnadsomkostnader på grund av sjukdom skall få det beviljat. Man hinner helt enkelt inte kontrollera. Om situationen vore sådan som jag har beskrivit den, och de skattskyldiga i gemen visste att ambitionsnivån har fått sänkas, skulle de då med samma noggrannhet sitta nätterna igenom och fylla i och intyga på heder och samvete? Tänk om det vore så att en handläggare kunde klara av att kontrollera 250 förenklade deklarationer på en dag, dvs. kontrollera en deklaration på två minuter! Tänk om man kunde klara av att kontrollera 150 vanliga löntagardeklarationer om dagen, dvs. kontrollera varje deklaration på tre minuter! Tänk om folk trodde att det fungerade så! Skulle de då sitta med stor noggrannhet och fylla i sina deklarationer? Tänk om folk trodde att en handläggare bör klara av att kontrollera motsvarande fyra stora aktiebolag om dagen med en omsättning på över 50 milj.kr. Skulle folket då tro att man kan kontrollera bolagen i någon särskilt stor omfattning? Skulle de då ta skattekontrollen på allvar? Skulle det då kunna vara så att den fräcke får igenom vad han vill och den laglydige får ingenting? Skulle det vara rätt skatt på rätt sätt? Om det vore så här, skulle Torsten Karlsson då fortfarande kunna vägra att tillstyrka vpk:s krav på mer pengar? Det är en fråga man kan ställa. Nu går det rykten ute i landet att det är på det här viset på många håll. Jag vill inte gå längre än så, av aktsamhet om skattemoralen, eftersom det är på en offentlig plats vi pratar. Låt oss kalla det rykten. Det här är allvarligt, och det måste vi åtgärda med pengar, annars går det mycket illa. Det är det här som jag vill att Torsten Karlsson skall kommentera, för det hade ju gått att få fram någonting nu. Men vi får hoppas. Det jag säger nu vet jag ju vad det leder till, formellt i kammaren. Men att jag talar så målande, som Torsten Karlsson säger, beror på att jag är mån om att metallarbetarna i Östergötland skall fortsätta att vara plikttrogna med sina deklarationer och inte tro att kontrollen börjar bli ett enda stort såll, för de kommer inte längre att gitta deklarera om de skulle tro sådana saker. Det är därför, herr talman, som jag vill yrka bifall till vpk:s reservation.
Herr talman! Vi kanske inte har så mycket mer att orda om i den här frågan. Men det ligger ändå till på det sättet att utskottsmajoriteten betonar mycket klart i betänkandet, i brödtexten till tillkännagivandet, hur angelägen den här frågan är. Det räknar vi med att regeringen verkligen skall ta på allvar. Ett tillkännagivande är detsamma som att vi beställer åtgärder. Därför tycker vi inte att det är riktigt att vi sitter i utskottet och petar ut olika summor åt olika håll, utan vi anser att detta bör bli föremål för en beredning i regeringskansliet. Det framgår också av budgetpropositionen att man har prioriterat åtgärder för att på sikt åstadkomma en fördelning av skatteförvaltningens resurser som bättre svarar mot den geografiska fördelningen av underlaget. Det betyder att man försöker se till att resurserna fördelas på ett rättvist sätt. Vi vet att det är väldigt stora problem i Stockholm, och man har kanske de svåraste deklarationerna här. Sedan vill jag inte påstå att det är så förskräckligt eländigt som Lars Bäckström säger. Jag försöker lägga ner all möda och allt mitt förstånd när jag deklarerar, men det händer ofta att jag får ett brev från skattemyndigheterna där de påpekar att jag har gjort ett och annat fel.

Herr talman! Om det i skatteutskottets betänkande hade stått ett enda ord om att det skall till mer pengar, då hade jag varit litet grand mera nöjd, Torsten Karlsson. Det står bara att det skall åtgärdas, men man kan ju åtgärda personalflykt på många sätt. Man arbetar för fulla klutar med sådana här andra sätt, som icke kostar pengar. Om det är detta som utskottet menar att man skall fortsätta med, då är det så att säga ett rop rätt ut i öknen, för det är ju vad man håller på med. Men vad man inte kan göra är sådant som kostar pengar. Torsten Karlsson säger att vi inte skall sitta i utskottet och pytsa ut pengar hit och dit. Jo, det är precis det vi skall göra. Jag har lärt mina elever i grundskolan att det är detta riksdagens utskott gör, att de talar om vart pengarna skall gå hän. Det vore ju hemskt, om det inte förhåller sig så som jag har lärt barnen i grundskolan nu i tio år!
Herr talman! Det kan väl ändå vara på det sättet att utskottet inte är så väl initierat på alla områden. Om vi gör ett tillkännagivande till regeringen, har vi en garanti för att vi får en något bättre beredning av ärendet. Då kanske regeringen kan komma igen, och vi har ett förslag att behandla.